Herr talman! Jag vill endast göra en kortfattad kommentar till en punkt i herr Allards anförande. Han menade, att reservanter inte hade tänkt på att det i Umeå med omnejd kanske inte fanns tillräckligt med barn för övningsundervisning och att antalet utbildade gymnastiklärare var för ringa, för att man skulle kunna förlägga en gymnastikoch idrottshögskola dit. Jag kan inte ge herr Allard några uppgifter om antalet barn i Umeå, och inte heller kan jag säga, hur många gymnastiklärare det finns i staden. Det torde emellertid inte vara herr Allard obekant, att vi skall ha en lärarhögskola i Umeå och för en lärarhögskola fordras det faktiskt också barn. Man kan alltså utgå ifrån att lärarutbildningssakkunniga har sysslat även med denna fråga och jag kan inte tänka mig annat, än att de har tagit barnen med i beräkningen.
Herr talman! Herr Allard säger i sitt anförande att han inte vet vilka resurser man har i Umeå men att han inte tror att Umeå skulle kunna klara här ifrågavarande utbildning av gymnastiklärare och att Umeå inte heller har sådana lokaler, som Örebro anser sig redan till hösten kunna ställa till förfogande för ett provisorium. Jag känner i detalj inte heller till vilka resurser Umeå har, men jag är övertygad om att en sådan skoloch idrottsstad skulle klara det ganska bra. Beträffande det beklagliga dröjsmål, som herr Allard talar om, är det väl närmast att anse som en hypotes, herr Allard, att det skulle bli fråga om något längre fördröjande. Jag är för min del övertygad om att det inte skulle behöva bli något större dröjsmål. I Umeå har man under de senaste åren i samband med utbyggandet av universitetet och anläggandet av det stora regionsjukhuset visat, att man snabbt kan skaffa fram bostäder och de övriga serviceanordningar som erfordras. Jag tror inte att den som röstar för reservationen behöver vara så ängslig för att gymnastikoch idrottslärarutbildningen vid ett bifall till reservationen skulle behöva lida till följd av något större dröjsmål.
Herr talman! Till herr Nordstrandh vill jag säga, att jag inte tvivlar på att det finns barn och skolor i Umeå. Men frågan är, om det finns ett tillräckligt antal för att kunna utgöra grundval för den övningsundervisning som krävs. Frågan är även, om det finns tillräckligt med utbildade gymnastiklärare, som kan tjänstgöra som handledare. För att herr Nordstrandh och övriga reservanter skall få ett begrepp om situationen kan jag nämna, att man vid gymnastiska centralinstitutet i Stockholm, som tar in 150 elever per år, behöver 65 utbildade gymnastiklärare som handledare. Så speciell är denna undervisning, och fördenskull måste undervisningen ligga i en stad med ett väl utvecklat skolväsende och med tillräckligt antal utbildade gymnastiklärare. Det är nog bra att herr Nilsson i Agnäs tror att man i Umeå kan klara denna utbildning. Men tron räcker inte alltid, herr Nilsson, utan det måste till verkliga resurser. För det provisorium jag nämnde behövs två gymnastiksalar, som kan stå till förfogande hela dagarna, en idrottshall och en simhall. Och så mycket är klart, att de resurserna finns i varje fall inte nu; dessa anläggningar måste byggas, och det kommer att fördröja det hela med de konsekvenser jag har pekat på.
Herr talman! Jag beklagar att debatten förlängs, men jag kan inte förstå varför det inte skulle gå att mycket snart få gymnastiklärare till Umeå likaväl som till Örebro. Herr Allard sade, att denna utbildning måste ligga i en stad med ett ganska väl utbildat skolväsen. Jag inbillar mig att Umeå har ett jämförelsevis väl utvecklat skolväsen. Herr Allard anmärkte på att jag trodde. Men jag har för mig att även herr Allard trodde; han trodde att erforderliga resurser inte fanns i Umeå, medan jag trodde att de fanns.
Herr talman! Enligt herr Allard behövs det 65 utbildade gymnastiklärare i Stockholm med omnejd för att man där skall kunna driva gymnastiklärarutbildning. Hur många gymnastiklärare var det Örebro hade? Var det 10 eller var det 5?
Herr talman! Om herr Nordstrandh läst utredningen hade han kunnat konstatera, att det i Örebro finns 19 utbildade gymnastiklärare som kan tjänstgöra som handledare. Därtill kommer gymnastiklärarna i Kumla och Hallsberg. Eftersom man planerar en intensivare Öövningsundervisningsperiod i Örebro än i Stockholm, är det möjligt att klara utbildningen med hjälp av de handledare som finns att tillgå. Men redan det antalet — 25 handledare — visar hur besvärligt det är att klara övningsundervisningen, om underlaget inte är tillräckligt stort.
Herr talman! Jag skall också försöka tala i den korta replikens form. När det gäller Umeå och Örebro be höver jag inte alls göra någon vägning av dessa städers förtjänster och eventuella nackdelar i nu förevarande avseende. Det är självklart att båda är lämpliga som utbildningsorter för gymnastikoch idrottslärare. Men det för mig helt avgörande har varit tidsfaktorn. Det är ju ingen tillfällighet att man från den svenska idrottsvärlden ideligen fört fram denna fråga och ideligen talat om att det är bråttom. Det är omöjligt för någon ansvarig representant för Umeå att säga att Umeå skulle kunna ställa behövliga anläggningar till förfogande redan nu i höst. Vi skall komma ihåg att vi satsar ovanligt mycket på Umeå för närvarande. Där sker en expansion som, om man tar hänsyn till basen, d. v. s. regionen, är av en dimension som vi aldrig haft tidigare. Jag tror på Umeå. Vi kommer för visso att klara vad vi har tagit oss före, men det är inte litet det! Vi skall bygga upp ett fullständigt universitet med stora naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga institutioner, och vi har ännu inte börjat med humanioran. Dessutom har vi fakulteten i medicin och odontologi som i stort sett är färdig lokalmässigt. Att då säga att denna relativt lilla stad skulle kunna göra investeringar även i idrottshallar, simhallar och gymnastiklokaler ungefär som i förbigående tycker jag är helt ansvarslöst. Om vi hade tid på oss, om vi kunde vänta en tre å fyra år, skulle vi naturligtvis kunna ta upp hela denna »lokaliseringsdebatt» ur många andra synpunkter. Men nu anser ju alla som är engagerade i svenskt idrottsliv att vi skall göra någonting nu; vi har ju hållit på och ditkuterat en ny gymnastikhögskola ganska länge. Nu ger oss Örebro en unik chans tack vare att staden på något förunderligt sätt har en överkapacitet när det gäller gymnastikoch idrottslokaler samt simhall. Om man verkligen vill sätta i gång denna utbildning nu, så måste man välja Örebro. Jag vill också, herr talman, säga någ ra ord om direktiven som har diskuterats under debatten. Man måste se dessa direktiv som en följd av den större diskussionen om universitetsfilialerna här i landet. Det är Linköping och Örebro som hittills fått de fullständiga filialerna som även inkluderar naturvetenskap. Linköping fick dessutom, av skäl som jag här inte behöver upprepa, både en teknisk högskola och en klinisk-medicinsk utbildningsanstalt. Under den tid som diskussionen om filialerna pågick fick vi en ganska god inblick i vilka resurser, framför allt när det gäller lokaler, olika städer hade. I Örebro fanns dessa resurser, det visste vi. Att man då ville berika universitetsmiljön, om jag får använda det uttrycket, i Örebro med ytterligare ett par högskolor är ganska naturligt. Detta var bakgrunden till direktiven. Men jag tycker att kammarens ärade ledamöter skall hålla mig räkning för att jag ändå inte lade fram en proposition på den grunden utan dessutom ville att en utredning skulle se över det hela och kontrollera om förmodandena höll. Det har utredningen ansett att de gör, och praktiskt taget alla remissinstanser tillstyrker Örebro som lokaliseringsort. Det har sagts många gånger både i denna kammare och i första kammaren att det bästa sättet att öka utbildningskapaciteten i fråga om socionomer är att satsa på de nu befintliga socialhögskolorna. Jag måste då erinra om att det ju också är det vi gör. Här är det fråga om ett både — och. I år intas vid våra socialhögskolor 600 elever. Årets riksdag har redan beslutat att intaget i höst skall bli 660. Vi ökar intaget i Umeå med 30 och i Stockholm med 30. 1967 skall enligt principbeslutet av 1964 intagningen uppgå till inte mindre än 750 elever vid nu bestående högskolor. Då kommer elevantalet i Stockholm att uppgå till 240 och i Göteborg och Lund till 180. Vi har ansett det tveksamt, om de nuvarande so cialhögskolorna i ett svep skulle kunna tåla ännu mer. Det är möjligt att de gör det på något längre sikt, och i så fall är det bara bra. Den överkapaciteten behövs mer än väl. Men genom den nya socialhögskola som föreslås i Örebro får vi från och med 1967 ytterligare 180 platser. Jag tycker ändå att det är litet konstigt — jag är medveten om att det jag nu säger verkar oansvarigt — att man i denna tidigare så utbildningsvänliga kammare från visst borgerligt håll börjar tala om ekonomi när det gäller en investering för en ny socialhögskola — det tycker jag rimmar mycket illa med den allmänna inställningen till utbildningen i denna kammare.
Herr talman! Ecklesiastikministern säger, att han befinner sig i den lyckliga omständigheten, att han i dag inte behöver företa en vägning mellan Umeå och Örebro. Nej, tacka för det! Den vägningen har ecklesiastikministern redan gjort i direktiven, där han direkt har utpekat, att det är Örebro man skall välja. Sedan skulle jag vilja fråga herr Edenman, om han har undersökt, om Umeå anser sig ha resurser att ta emot gymnastiklärarutbildningen. Om jag inte är fel underrättad har Örebro överdimensionerat simhallar, gymnastikhallar och dylikt. Staden behöver alltså nu dra åt sig någonting för att fylla ut med. Genom anvisningarna i direktiven blir alltså Örebro belönat av ecklesiastikministern. Det är mycket vänligt gjort av honom, men det är ett underligt förfaringssätt.
Herr talman! Jag är inte motionär i denna fråga. Personligen tror jag att Örebro just nu har bättre resurser. Det var emellertid roligt att höra herr Edenman säga att han trodde på Umeå i många fall. Vi har där gjort en mycket stor satsning, vilket vi är glada för. Men när herr Edenman säger att det är ansvarslöst att tro att Umeå skulle kunna klara denna uppgift utan en fördröjning, är jag tveksam om huruvida han har rätt. Jag skulle föreställa mig att motionärerna tänkt ganska mycket på saken. Om jag fattat det hela riktigt är det ännu bara provisorier som Örebro kan komma med. Jag har svårt att förstå att det skulle vara ansvarslöst att räkna med att också Umeå skulle kunna skaffa fram provisorier. Jag tror att det i Umeå finns en hel del i den vägen och att en hel del kan göras i detta avseende.
Herr talman! Under fjolåret hade allmänna beredningsutskottet ett flertal motioner att behandla som berörde idrotten, och i samband därmed besökte utskottet GCI och tog del av verksamheten där. Utskottet fick då klart för sig att de resurser vi har för närvarande när det gäller att utbilda gymnastikdirektörer inte är tillräckliga. Utskottet gick bl.a. igenom den forskning man bedriver på GCI och fick en god bild därav. I utskottsutlåtandet skrev utskottet angående gymnastikdirektörsutbildningen, att man behövde satsa snabbt på en utökning och riksdagen beslöt begära en utredning. Utredningen när det gäller gymnastikoch idrottslärarutbildningen kom emellertid snabbare. Vi som var med om behandlingen av idrottsmotionerna är utomordentligt glada för att det så snabbt som nu kan ske, om idrottsutbildningen förläggs vid en gymnastiklärarhögskola i Örebro, man har möjligheter att fylla det tomrum vi har när det gäller gymnastikdirektörer. Vi har för närvarande en brist på cirka 27 procent när det gäller gymnastikdirektörer. Statsrådet Edenman har redogjort för varför just Örebro blev utpekat i di rektiven till att få denna högskola. De skäl som statsrådet anfört anser jag vara riktiga. Jag kan inte hålla med herr Nordstrandh när han säger att Örebro fått detta för att där finns lokaler leliga. Man har väl i Örebro varit förutseende när man byggt ut sin idrottsverksamhet på sådant sätt, och vi är glada för att kunna medverka till att denna gymnastikdirektörsutbildning kommer till stånd så snabbt som möjligt. Det är trots allt otroligt viktigt att vi kan fylla det stora behov som föreligger. Skall vi satsa på en annan stad när det gäller denna utbildning måste vi räkna med att det dröjer åtskilliga år innan den kommer i gång. I allmänna beredningsutskottets utlåtande förra året och i debatten här i kammaren underströk man kraftigt att här måste snabba åtgärder till för att på ett tillfredsställande sätt klara bristen på gymnastikdirektörer. I detta sammanhang hade utskottet till behandling förehaft i vad de avsåge att riksdagen måtte besluta att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om skyndsam utredning i syfte att verkställa en samlad översyn av bela vuxenutbildningsområdet, varvid särskild uppmärksamhet borde ägnas de krav som nu och i framtiden ställdes i fråga om vuxenutbildningens organisation, kapacitet och målsättning, icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd;

Herr talman! Vuxenutbildningen väntar ännu på att få komma in i samhällets skolreformatoriska arbete. Vuxenutbildningen är en angelägenhet av allt större betydelse för individ och samhälle. Det gäller att skapa möjligheter till kompletterande undervisning åt alla dem som i skarven mellan folkskola och grundskola har kommit på efterkälken, liksom åt alla dem i övrigt som upplever ett utbildningsbehov efter de egentliga ungdomsåren. Det är även fråga om nya utbildningsbehov som successivt dyker upp som en följd av ett näringsliv som är i en dynamisk utveckling. Av olika utbildningsområden är det två som ännu inte kommit till avgörande i reformarbetet: yrkesutbildningen och vuxenutbildningen. I fråga om vuxenutbildningen måste noteras det förhållandet att den inte ansetts vara av den betydelse att åt densamma borde ges en samlad översyn av en utredning med parlamentariskt inslag. Grundskolan, gymnasiet och yrkesskolan har varit föremål för en sådan samlad översyn. Vuxenutbildningen däremot har mer eller mindre i förbigående berörts av ett halvt dussin olika utredningar. Detta har helt naturligt lett till att vissa avsnitt blivit behandlade dubbelt, medan andra mera flyktigt eller inte alls utretts. Till den senare kategorien hör tyvärr det betydelsefulla avsnittet om studiehjälp. Nog framstår det som uppenbart att, som mellanpartierna hävdat, en samlad översyn skulle ha behövts. Det har emellertid inte passat vare sig riksdagsmajoriteten att begära eller Kungl. Maj:t att tillsätta en parlamentarisk utredning för en samlad översyn av hela vuxenutbildningens problematik. I stället uppges en sådan översyn ha påbörjats inom kanslihusets slutna väggar. I denna situation har vi reservanter förordat en skrivelse till Kungl. Maj:t med hemställan att den arbetsgrupp inom kanslihuset, som bearbetar denna fråga, skulle kompletteras med ett antal parlamentariker. Härigenom skulle de slutliga förslagen få en förankring som kunde bli underlag för en reform med bredast möjliga uppslutning, utan att förslag och beslut skulle behöva fördröjas. Herr talman! Av central betydelse inom vuxenutbildningen är korrespondensundervisningen. Korrespondensstudier är samtidigt ganska kostsamma för den enskilde. Särskilt gäller detta vid deltagande i preparandkurser utanför hemorten. I och för sig framstår det som angeläget att en vuxenutbildningsreform inrymmer kostnadsfri undervisning för de korrespondensstuderande. I väntan på den utlovade propositionen synes det dock uppenbart att korrespondensinstitutens preparandkurser för student-, handelsgymnasie-, gymnasieingenjörs-, privatistoch realexamen har en sådan särställning och klar prioritet att beslut om att de i princip skall vara kostnadsfria bör kunna fattas utan att förslagen i övrigt avvaktas. Vi föreslår därför att åt centrala studiehjälpsnämnden skall anvisas härför erforderligt anslag, 500 000 kronor, varigenom denna delreform kunde träda i kraft redan från och med den 1 juli i år. Herr talman! Med detta ber jag få yrka bifall till reservationerna nr 1 och 2.

Herr talman! En brett upplagd och effektiv utbyggnad av vuxenutbildningen betecknades av den under förra helgen samlade socialdemokratiska distriktskongressen i Gävleborg som en av de mest angelägna reformerna i dagens samhälle. Man sade också att man förväntade att regeringen med det snaraste skulle framlägga förslag i ärendet. Jag vill för egen del instämma i såväl värderingen av vuxenutbildningens betydelse som den förväntan man gav uttryck åt, och jag tolkar också uttalandet som en kritik mot regeringen för dess senfärdighet på detta område. Ecklesiastikministerns löfte i förra årets debatt om dessa frågor att regeringen hösten 1965 skulle ha allt det material som behövs för att göra ett stort utspel i denna fråga har inte lett till någon åtgärd. Hela frågan har blivit ytterligare fördröjd. Saknas material för att göra det beramade stora utspelet, borde det dock vara möjligt att sätta in vissa punktåtgärder. Redan detta skulle vara av stort värde. Det finns många detaljer som sammanhänger med vuxenutbildningen. Låt mig t.ex. nämna den ekonomiska situationen för de vuxenstuderande. Här behövs snabba och effektiva åtgärder. Inte minst de korrespondensstuderandes situation måste förbättras. Mittenpartierna har gång på gång föreslagit punktvisa förbättringar för deras del, men riksdagsmajoriteten har gått emot, och från regeringens sida har intet gjorts för att förbättra deras ställning, vilket är så mycket mera egendomligt som denna utbildningsväg är den för samhället i särklass minst kostnadskrävande. Även i år har riksdagen avslagit vårt förslag om bättre stipendier till de korrespondensstuderande. I dag har vi dock tillfälle, som herr Larsson i Hedenäset framhöll, att genom en mindre höjning av anslaget under punkt II, studiebidrag m.m., bereda de korrespondensstuderande kostnadsfria preparandkurser. Jag hoppas verkligen att riksdagen vill ge dessa studerande åtminstone den förbättring som ett sådant anslag skulle innebära, och jag yrkar därför bifall till reservationen 2 av herr Per Jacobsson m.fl. Nu är det emellertid närmast fråga om kravet på en samlad översyn av hela vuxenutbildningsfältet, och jag skall inte fördjupa mig i flera detaljer. Vi har haft en rad utredningar som tagit upp vuxenutbildningsfrågorna — vuxenutbildningsfrågor skall jag kanske säga. Jag tänker närmast på gymnasieutredningen, yrkesutbildningsoch personalutbildningsberedningarna samt arbetsmarknadsoch radioutredningarna. För samtliga här nämnda utredningsorgan har emellertid vuxenutbildningsproblematiken utgjort en större eller mindre del vid sidan av deras huvudsakliga uppgift. Ingen av dessa utredningar har haft till uppgift att verkställa en samlad översyn av det väldiga komplex som vuxenutbildningsfrågorna verkligen utgör. Därför har vi från folkpartiets sida under flera år i följd framhållit behovet av en sådan Ööversyn. Vi anser att det är nödvändigt med en kartläggning av den vuxenutbildning som redan pågår och av det behov av vuxenutbildning som föreligger och som kan beräknas uppkomma, för att man sedan med utgångspunkt från dessa fakta skall kunna utarbeta förslag beträffande utbildningens ka pacitet, organisation och målsättning, varvid den studiesociala frågan iven bringas till en acceptabel lösning. Vi får inte glömma att dessa frågor är av utomordentligt stor vikt för hundratusentals, ja, miljontals människor i vårt land och att behovet av vuxenutbildning oavbrutet växer. Det är ett rättvisekrav och ett viktigt samhällsintresse att dessa frågor bringas till en positiv lösning. Men denna vår här deklarerade inställning innebär ingalunda att vi vill fördröja delreformer. Vi har för övrigt genom våra förslag om de korrespondensstuderande visat, att vi gärna ser att de förbättringar, som kan göras i väntan på den samlade översyn jag här talat om, verkligen kommer till stånd utan onödig tidsutdräkt. Vi ser därför gärna att den samordning, som för närvarande äger rum inom Kungl. Maj:ts kansli beträffande olika förslag till förstärkning av vuxenutbildningen, fullföljes så snabbt som möjligt. Men vi anser att plats även borde beredas parlamentarikerna att medverka i detta skede av utredningsarbetet, på samma sätt som de beretts tillfälle att delta i de förberedande utredningarna. Den primära uppgiften vid den begränsade översyn det är fråga om är att ge möjligheter till en mera allsidig belysning av frågeställningarna, innan proposition förelägges nästa års riksdag. Det målet skulle onekligen uppnås bättre om parlamentariker med speciellt intresse för dessa frågor bereddes tillfälle att delta i detta samordningsarbete. Herr talman! I likhet med herr Larsson i Hedenäset ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 av herr Per Jacobsson m.fl.

Herr talman!

Partierna och parlamentarikerna bör ta sitt ansvar för skolan redan på utredningsoch samordningsplanet och inte hoppa in först i slutskedet, då det mesta, som bekant, redan har blivit fastlåst. Vi i högerpartiet har här i kammaren gång på gång klargjort, att vi önskar parlamentarisk medverkan vid översyner och i utredningar, så långt detta är möjligt. Senast hävdade vi i vad gällde undervisningsfältet den principen, när frågan om Översyn av högstadiets konstruktion var uppe till debatt, dock utan att få medhåll från något annat parti. Man får väl säga, att det är glädjande, att intresset för parlamentarisk medverkan nu har brett ut sig, men tyvärr sätter det intresset in litet för sent i detta fall. Om vi vill ha en kungl. proposition om vuxenutbildningen till 1967 års riksdag, helst till vårriksdagen — och det vill vi väl — så torde en samlad parlamentarisk översyn helt enkelt inte vara möjlig, om den skall kunna leda till ett gott resultat. Tidsnöden är ju ytterligt besvärande, och ett uppskov med propositionen är knappast önskvärt. Följaktligen återstår enligt min mening endast att hålla sig till utskottsmajoritetens åsikt, att en samlad parlamentarisk översyn tyvärr inte kan åstadkommas i detta fall. Det måste dock understrykas, att vi förväntar att ecklesiastikministern håller sitt löfte att år 1967 framlägga ett förslag till lösning av såväl vuxenutbildningens organisation som de vuxenstuderandes finansieringsproblem. Jag vill alltså med de här reservationerna yrka bifall till utskottets förslag 1 förevarande avseende.

Herr talman! Det kanske inte är så mycket att tillägga som försvar för utskottets ställningstagande. Jag vill dock erinra om att de två önskemål, som framförts i dessa motioner och därav föranledda reservationer, gäller dels kravet på en samlad översyn av hela vuxenutbildningsområdet och dels en omedelbar partiell reform som innebär kostnadsfri undervisning vid korrespondensinstitutens preparandkurser. Det är klart att vuxenutbildningsfrågan tränger sig på och är viktig och angelägen. Men jag tror att vi hela tiden också måste ha i minnet att dess dimensionering måste anpassas med ledning av helhetssynen på samhällsekonomien och de produktiva krafternas verksamhet. Vi kan och får inte hänge oss åt önskedrömmar om att hundratusentals, ja, kanske miljontals människor — som herr Westberg uttryckte sig — på en gång skall kunna slussas in i vuxenutbildningen. Vi måste också tänka på att näringslivet, produktionen, samhällsverksamheten skall fungera. Vi kan inte beröva den verksamheten arbetskraft i den utsträckning som ett sådant uttalande antyder. Utskottet har liksom föregående talare erinrat om de grundläggande utredningar på olika områden som berör vuxenutbildningen och som kan bilda grundval för de ställningstaganden som nu är nödvändiga rörande vuxenutbildningens målsättning, dimensionering och organisation. Det som nu återstår att göra är alltså att konkretisera och utforma regeringens policy beträffande vuxenutbildningsfrågorna. I detta läge, när Kungl. Maj:t i proposition nr 32 till denna vårriksdag uttryckligen har sagt att vi har att vänta en proposition i ämnet till nästa riksdag, tycker jag nog, att vi har anledning att avvakta de ställningstaganden som Kungl. Maj:t kommer att göra. Sedan ankommer det på oss riksdagsledamöter av olika partier att be döma de förslag som föreläggs oss och som är ett uttryck för den politik som regeringen kommer att föra på detta område.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

Herr talman! Jag vill med anledning av herr Turessons inlägg framhålla att jag mycket klart sade ifrån att vi ingalunda ville medverka till en fördröjning av en reform på detta område. Därför är vi villiga att i första hand deltaga i den sammanställning som äger rum inom Kungl. Maj:ts kansli beträffande de resultat, som de olika tidigare av mig nämnda utredningarna har redovisat. Vi önskar dock att vid den översynen parlamentariker skall få tillfälle att deltaga, så att frågorna blir mera allsidigt belysta. Det är angeläget att parlamentariker får följa skeendet på området fram till dess att det blir dags att presentera en proposition i ärendet. Det utesluter inte att det ändock kommer att behövas en samlad översyn av det slag som vi under flera år har talat om och önskat. Jag tror, att vi så småningom nödgas tillsätta en utredning, som gör denna samlade översyn. Det finns fortfarande stora vita fläckar på vuxenutbildningens vida fält och vi kommer enligt min mening att behöva en samlad översyn. Under tiden kan självfallet delreformer genomföras på basis av förslag, som kan föranledas av den sammanställning vilken, som jag nämnde, sker inom Kungl. Maj:ts kansli. Sådana delreformer kan utgöra värdefulla och viktiga steg framåt. Jag har hela tiden talat för att vi skall genomföra de delreformer som är möjliga att genomföra. Det gäller även beträffande fria preparandkurser för de korrespondensstuderande, Det är fråga om ett litet anslag, men anslaget skulle bli ett värdefullt handtag för dessa studerande och det skulle varsla om att det börjar blåsa blidare vindar även för deras del. Herr Turesson tog vidare upp mitt påpekande att vuxenutbildningen berör väldigt många, och herr Turesson hävdade att det vore att ge sig hän åt drömmar, ifall man ansåge att vi skulle kunna klara en vuxenutbildning av den omfattning som jag enligt herr Turesson hade talat om. Jag vill då bara säga till herr Turesson, att detta är ingenting som kommer — det är någonting som pågår. Det frivilliga folkbildningsarbetet omsluter ju redan hundratusentals — ja, kanske uppemot miljonen — människor.

Herr talman! Jag vill ingalunda förmena herrar Turesson och Nordstrandh deras stora förtröstan på Kungl. Maj:t, men vill i alla fall peka på något av vad som har skett under den senaste tiden.

Sedan dess har det nu i en proposition aviserats att detta inte ens skall föreläggas riksdagen i år, utan komma någon gång 1967. Jag tycker nog att den tidsutveckling, som vi kunnat iakttaga, tyder på att det behövs ett parlamentariskt inslag för att påskynda denna fråga.

Herr talman! Jag skulle med anledning av de senaste anförandena vilja framhålla att vi kanske alla är lika överens om att vi inte vill förorsaka något dröjsmål med denna frågas lösning. Vi vill alla medverka till att det för vuxenutbildningen skapas en organisation, vilken inte bara ger dem som vill fortbilda sig en chans utan vilken också är realistisk och anpassad efter våra resurser för att kunna lösa denna fråga och för att kunna fullfölja våra åtaganden på ett hedersamt sätt. Men jag är lika övertygad om att ett tillsättande av en parlamentarisk utredning nu, när ecklesiastikministern uttryckligen har lovat att till 1967 års riksdag lägga fram en proposition med förslag i dessa avseenden, ovillkorligen måste medföra en fördröjning av frågan. Då skulle nya personer, som inte tidigare i detalj sysslat med dessa spörsmål, behöva sätta sig in i ett oerhört stort och mycket komplicerat material innan de över huvud taget kan vara beredda att göra några ställningstaganden och att medverka till några konstruktiva förslag. Det finns ingen som helst möjlighet att en parlamentarisk utredning, som skulle tillsättas i maj eller i juni 1966, på detta vidlyftiga område med tusentals, kanske tiotusentals sidor att plöja igenom skulle kunna hinna färdigställa sitt arbete så snabbt, att en proposition kan föreläggas 1967 års riksdag. En sådan uppfattning har inte något med realism att göra. Det är därför som jag — även om jag i princip gärna ser att parlamentariska inslag förekommer på det förberedande stadiet — i detta fall, i den situation där vi nu befinner oss, inte har funnit mig kunna biträda reservanternas förslag utan stödjer utskottsmajoritetens hemställan.
Herr talman! Låt mig endast påpeka att de motiveringar, som herr Turesson nu förde fram, är exakt desamma som de vilka anfördes mot oss för jämnt ett år sedan. Om man fortsätter med att skjuta på frågan, kommer självfallet en förhalning att bli följden. Vidare vill jag bara konstatera att vad vi i reservationen hemställt om är icke en ny stor parlamentarisk utredning, utan det är en komplettering av den arbetsgrupp, som arbetar inom kanslihuset med denna fråga, med ett antal parlamentariker. Om man vidtar en sådan åtgärd, torde icke något fördröjande moment av betydelse behöva uppstå.
Herr talman! Även de parlamentariker som skulle komplettera en arbetsgrupp i kanslihuset måste lära sig läxan. De måste ju läsa in ärendet för att över huvud taget kunna ha någon bakgrund till sina ståndpunktstaganden. Vare sig vi talar om arbetsgrupp, parlamentarisk utredning eller något annat måste ledamöterna i denna grupp kunna sin sak. Det är detta jag befarar kommer att ta så lång tid att det blir en fördröjning.
Herr talman! Gymnasieutredningens betänkande, arbetsmarknadsutredningens betänkande, radioutredningens betänkande 0. s. v. är den läxa de skulle läsa. Dessa har sedan länge varit tillgängliga och även studerats av många parlamentariker.
Herr talman! Jag vill inte bestrida att alla dessa utredningsbetänkanden har varit tillgängliga, men jag tvivlar starkt på att de har studerats i sådan omfattning just av de personer som skulle vara lämpliga att ingå i denna arbetsgrupp, att dessa är tillräckligt sakkunniga för att ta ställning i frågorna.

Herr talman! Propositionen med förslag till principbeslut om en ny utbildningsinstitution för vissa yrkesgrupper inom teaterns, filmens, televisionens och radions område har föranlett ett ganska kort utlåtande från statsutskottet. I detta utlåtande tillstyrkes Kungl. Maj:ts förslag utom beträffande den musikdramatiska utbildningen, och denna punkt har herr Arvidson uppehål Jit sig ganska utförligt vid. Att utskottet i stort och nästan i allt väsentligt har tillstyrkt propositionens förslag är väl ett uttryck för att en samordning av huvuddelen av dessa utbildningsfrågor nu bör kunna genomföras. Förslaget om överförandet av den musikdramatiska utbildningen från musikhögskolan till scenskolan har emellertid, som jag nämnde, föranlett delade meningar i utskottet. Jag kan försäkra att jag inte på något sätt skall ge uttryck för den lidelse i behandlingen av denna fråga som herr Arvidson vittnade om har förekommit från olika håll. Jag tror att vi har anledning att lugnt och sakligt granska denna organisationsfråga och pröva den utifrån vad vi för närvarande vet och kanske utifrån vad vi önskar att vi visste. Herr Arvidson frågade, om den musikdramatiska utbildningen skulle försämras, ifall den flyttades över från musikhögskolan till den nya scenskolan. Ja, det vet vi naturligtvis ingenting om, men vad vi vet är, att två tredjedelar av undervisningen i den s.k. operaklassen sker i musikaliska ämnen, och det är väl odisputabelt att den musikaliska utbildningen, som är mycket speciell, främjas av att äga rum i en musikalisk miljö. Elevernas möjligheter att få och utveckla musikaliska kontakter är där större än i någon annan miljö. Deras musiköra får daglig och stundlig träning inte bara under de egentliga repetitionerna och lektionerna. Jag vill i detta sammanhang med anledning av vad herr Arvidson talade om på denna punkt erinra om att det inte är nödvändigt med enbart systematisk verksamhet på det musikaliska cmrådet. Det gäller kanske lika mycket att leva sig in i och insupa den musikaliska atmosfären och den musikalis ka miljön där utbildningen äger rum. Eleverna bereds där också de mest rikhaltiga tillfällen som kan tänkas att få lära sig känna igen färg och klang hos toner från orkesterns olika instrument, vilket är utomordentligt viktigt för operaartister — det framgick också av herr Arvidsons inlägg här nyss. Erfarenheterna från den utbildning av operaartister som under årens lopp ägt rum i musikhögskolans operaklass är goda. Vi har en glädjande hög musikalisk kvalitet inom den svenska operakonsten, och den skall vi vara rädda om. Vi har inga garantier för att den standarden skall kunna upprätthållas, om den musikdramatiska utbildningen skiljs från musikhögskolan, där den så naturligt hör hemma ur just musikalisk synpunkt. Om något för närvarande brister i operaartisternas sceniska utbildning — jag vill inte bestrida möjligheten härav — kan en förbättring i detta avseende ganska enkelt uppnås dels genom att ökade resurser ställs till operaklassens förfogande, dels genom att en vidgad samverkan sker mellan operaklassens utbildning och den sceniska utbildning som skall äga rum vid den blivande scenskolan. Det förslag som förelagts oss i propositionen gäller ett principbeslut. Det är alltså inte fråga om anslag för det budgetår som börjar om en månad, och därför har utskottsmajoriteten ansett att man utan olägenhet kan vänta ett år med att ta ställning till frågan om operaklassens slutgiltiga förläggning. Man får då möjlighet att ytterligare och mera allsidigt pröva föroch nackdelar av en eventuell överflyttning från musikhögskolan till scenskolan. Det ter sig så mycket mer naturligt att vi bereds ett års rådrum som en översyn av läroplanerna ändå måste göras. Den bör ske samtidigt med att man gör denna ytterligare bedömning av förläggningsfrågan. Tills vidare inskränker sig alltså utskottet till att yrka uppskov ett år med ställningstagandet.

Herr Arvidson talade emellertid om musikhögskolans nybygge och gjorde gällande att den tomt varpå den första etappen av den nya musikhögskolan är byggd är otillräcklig, den skulle inte erbjuda tillräckliga utbyggnadsmöjligheter. Om det vore så skulle det ju vara något av en skandal att statsmakterna planerat och börjat bygga en ny musikhögskola utan att förvissa sig om att den mark de bygger på är tillräcklig för ett fullständigt genomförande av planerna. Herr Arvidsons uppfattning är lyckligtvis felaktig. Byggnadsstyrelsen har inte denna uppfattning utan anser att man kan fullfölja byggandet på den tomt där man har börjat och att mån skall kunna få en funktionsduglig anläggning där. Herr Arvidson sade att när byggnaderna för musikhögskolan, var de än skall ligga, en gång är färdiga får man ta slutlig ställning till frågan om vart operaklassen skall förläggas. Detta tyder inte på att herr Arvidson är särskilt övertygad om att det organisatoriskt och utbildningsmässigt är lämpligt att den ligger vid scenskolan. Det är enligt min mening ytterligare ett skäl för att följa utskottsmajoriteten och vänta med avgörandet, så att vi kan få ytterligare utredningar och synpunkter till grund för vårt ställningstagande. Herr Arvidson frågade slutligen vad utskottsmajoriteten syftar till. är det en annan lösning än den Kungl. Maj:t föreslagit? Herr Arvidson ifrågasatte om det är riktigt lämpligt av riksdagen att tänka sig en annan lösning än den av Kungl. Maj:t föreslagna. Ja, det kan hända att det blir en annan lösning, och jag kan inte se något otillbörligt i att riksdagen självständigt och förutsättningslöst prövar denna fråga. Riksdagen kan väl i all rimlighets namn inte obönhörligt vara bunden vid alla förslag som framläggs av Kungl. Maj:t. Herr talman!

Herr talman! Det utskottsutlåtande som nu behandlas i andra kammaren syftar, på förslag av Kungl. Maj:t, till en betydande upprustning på det rent kulturella området, och det är ju tacknämligt att vårt land kan genomföra en upprustning av den storleksordning som föreslagits av ecklesiastikministern. Herr Arvidson sade att den utredning som förelegat har mött allmän anslutning. Jag skulle vilja göra den omformuleringen av hans uttalande, att utredningen har vunnit en anslutning på det sätt som statsutskottets utlåtande ger uttryck för. På en punkt har nämligen utredningen väckt en betydande oro bland yrkesutövarna och det gäller operaartisternas utbildning. Det är inte enbart flyttningen från musikaliska högskolan, där, såvitt jag är riktigt underrättad, operaartisterna allmänt anser att utbildningen alltjämt bör bedrivas därför att opera ju är musik. Det förekommer emellertid i det betänkande som ligger till grund för propositionen vissa uttalanden som i sin tur har väckt stor oro.

Han talar nämligen om den nya inriktningen med musical och den förändrade uppställningen av talscenerna med inslag av sång. Man får ett intryck av att opera i vanlig mening försvinner i hans vision av hur operan skall gestaltas i framtiden. Men det vore ju olyckligt, om den svenska operascenen skulle anpassa sitt program till de synpunkter som där framföres. Varken propositionen eller utskottet har knutit an särskilt hårt till detta förslag eller preciserat på samma sätt som utredningsmannen, men de synpunkter som han fört fram har ändå väckt en betydande oro. Ytterligare en punkt i utredningsmannens förslag har väckt oro inom berörda kretsar, nämligen det stycke på s. 46 där han talar om förutsättningarna för inträde i den kommande operaklassen. Han menar tydligen att det inte är sången som skall vara avgörande för inträdet. Om jag har fattat utredningsmannen rätt, skall dramatiska anlag väga tyngst. Från sakkunnigt håll har man då sagt, att om de principer för inträde i operaklassen som han förordar hade tillämpats exempelvis när Jussi Björling sökte in en gång i tiden, så skulle han inte kunnat bli antagen som elev i operaklassen. Men Jussi Björling har ju ändå på ett utomordentligt hedrande sätt under sin livstid representerat svensk operakonst ute i världen och betraktades som en av världens främsta tenorer. Taloch sångpedagogförbundet har knutit an till denna passus i intagningsbestämmelserna och framhåller att inte heller operasångerskan Birgit Nilsson skulle ha kunnat bli antagen med utgångspunkt från dessa bestämmelser.

Ty det är ändå ganska märkligt att kritiken ju från yrkesutövarna själva har varit så hård, och jag kan inte underlåta att tillmäta den kritiken ganska stor betydelse. I denna sena timme skall jag inte uppta kammarens tid med ytterligare detaljer i utredningsmannens sätt att behandla operautbildningen, hur frestande detta än kan vara. Det finns en del ting ytterligare som det kan vara anledning att göra en översyn av för att nå fram till vad man här åsyftar, nämligen en effektivisering av operautbildningen. Herr talman! Jag kan inte biträda det förslag som här framlagts, och därför hemställer jag om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För min del måste jag anmäla tvivel på propositionens hela ställningstagande till den musikdramatiska utbildningens organisation och dimensionering. Här ligger jag, om också inte så radikalt, i linje med herr Arvidson, som i sitt anförande förmenade, att det kanske varit bäst att samla all scenisk utbildning i en läroanstalt. Man kan alltså ha vissa tvivel om det kloka i att redan nu göra den försöksvis anordnade musikdramatiska utbildningen vid scenskolorna i Göteborg och Malmö till en reguljär del av scenskoleutbildningen i de båda städerna. Räcker elevunderlaget till för musikdramatisk utbildning på tre ställen i vårt land? Det kan man verkligen fråga sig. Vore inte en koncentration av sådan utbildning riktigare ur både organisatorisk och pedagogisk synvinkel? Vid remissbehandlingen har, rapporterar departementschefen i propositionen, inga invändningar rests mot förslaget om reguljär musikdramatisk utbildning i Göteborg och Malmö, och departementschefen ansluter sig följdriktligt till förslaget — vad skulle han annars egentligen göra?

Ett sådant här litet urval, säger rektorn, kan ge oss problem under utbildningens gång. Det finns vissa partier inom repertoaren, som vi inte alls kan arbeta med utan tenor och utan alt. Det innebär, slutar rektorn — litet försiktigt, ty det är väl han som tidigare har anslutit sig till förslaget om reguljär musikdramatisk utbildning i Göteborg — naturligtvis en viss begränsning, och det har han så rätt i som det är sagt. Nu kan man fråga sig: är ett dylikt förhållande symtomatiskt? Det vet jag inte. Men är det så eller tenderar det att bli så, måste man efterlysa klokheten i decentraliseringen och utspridningen. Man har, hoppas jag, på departementshåll inte rusat iväg obetänksamt. Vad beträffar den musikdramatiska utbildningens förläggning i Stockholm — det är som jag ser det bara en del av problemet — kan vi väl åtminstone i det avseendet skynda lagom snabbt med det definitiva ställningstagandet. Utskottets majoritet har stannat för ett anstånd till nästa års riksdag, och det är otvivelaktigt eftertänksamt och klokt. När det gäller utbildning, bör man vara försiktig, när man reformerar, så att man inte hoppar i galen tunna, och jag tror, att man på det utbildningsområde som vi nu diskuterar bör vara extra försiktig. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Liksom herr Arvidson har jag försökt att grundligt sätta mig in i denna fråga. Givetvis har jag inte haft samma möjligheter som de som suttit i utskottet att kunna ta del av alla detaljer, men i debatten är det ju väsentligt att ta hänsyn till vad utskottet faktiskt uttalar. Utskottet säger inte att definitiv ställning skall tas, inte att frågan skall omprövas — utskottet säger helt enkelt att förslagets föroch nackdelar skall prövas ytterligare. Utskottet tar sålunda inte definitiv ställning till vilken väg vi skall gå. Det skall bestämmas först under nästa år när — som vi hoppas — Kungl. Maj:t återkommer med en redovisning av alla de synpunkter som kan anläggas. För egen del är jag synnerligen tveksam om vilken väg vi bör gå. Och jag skall känna mig mycket tillfredsställd om Kungl. Maj:t, efter att ha redovisat alla de synpunkter som kan anläggas på frågan, presenterar de ytterligare fakta som behövs för att definitiv ställning skall kunna tas. — Jag vill, herr talman, anmäla några av de frågor som jag tycker man bör se på för att verkligen kunna ta ställning härvidlag. Först och främst bör man vid den prövning, som statsmakterna skall göra, faktiskt redovisa hur man ställer sig till tanken på ett musikaliskt centrum. Därom finns ingenting skrivet i föreliggande proposition, och inte heller i utredningens betänkande står det något om de framtida byggnadsplanerna. Jag tycker att kammaren över huvud taget inte kan ta ställning innan vi får en samlad bild av hur statsmakterna ser på den musikaliska utbildningen på längre sikt, inklusive då den musikdramatiska utbildningen. En annan sak som inte utretts är var den koreografiska utbildningen i framtiden skall ligga. Skall den tillföras scenskolan eller — som jag tror är riktigt — läggas inom musikhögskolan, som en särskild avdelning? Vi behöver få en redovisning av detta. Utbildningstidens längd bör vi också veta något om, när vi nu skall ta ställning till själva läroplanerna. Kanske det är en mera fruktbar tanke att den musikdramatiska utbildningen skall ligga inom musikhögskolan men den dramatiska inslipningen äga rum vid scenskolan — under något läsår eller kanske under en längre tid. På det viset kan man måhända få den absolut effektivaste och bästa utbildningen, och möjligheter till variation med hänsyn till de olika elevernas allmänna förutsättning bör då också kunna erbjudas. Vidare bör klarläggas hur mycket som kommer att anslås för denna utbildning. Här skall vi nu ta ställning till ärendet utan att veta någonting om hur stora anslagen till den musikaliska och musikdramatiska utbildningen kan bli för framtiden. Det är helt otillfredsställande. I den allmänna debatten har cirkulerat olika uppgifter om anslagens storlek, men vi vet ingenting bestämt. Jag föreställer mig att det — som vanligt — kommer att bli en hård dragkamp mellan ecklesiastikoch finansdepartementet i samband med budgetbehandlingen, varvid det naturligtvis kan tänkas att anslagen till denna utbildning prutas ned av hänsyn till andra, ännu angelägnare behov. Det kan i och för sig vara mycket riktigt att så sker, eftersom det gäller att med begränsade resurser söka tillgodose de mest angelägna behoven inom hela kulturområdet.

Eftersom det inte kan vara någon egentlig olägenhet med att vänta med beslutet ytterligare ett år, har vi tyckt det vara bäst att få en sådan mera fullständig redovisning till nästa års riksdag. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Situationen här är litet främmande för mig: jag vet inte riktigt vad jag skall argumentera emot. Alla inlägg har varit korta och framförts i en låg ton, och talarna har med en välvillig tolkning kunnat ansluta sig till Kungl. Maj:ts förslag. Men man Önskar, såsom den siste ärade talaren uttryckte det, få ytterligare argument och belägg för riktigheten av den anvisade vägen. Det som är egendomligt är inte att några framstående socialdemokrater har väckt en motion om uppskov. Man kan förstå att t.ex. min gamle kollega Sigurd Lindholm, som kanske är en av riksdagens främsta operavänner, är speciellt intresserad av denna fråga. Men vad jag inte kan förstå, herr talman, är att samtliga borgerliga ledamöter i utskottet omedelbart »hoppar på» denna ståndpunkt och lämnar den ursprungliga borgerliga motionen, vilkens syfte var klart i sak, nämligen att operaklassen skulle bibehållas vid musikhögskolan i Stockholm. Det är sådana egendomliga utslag i vårt parlamentariska liv som man kanske skall grubbla över i andra sammanhang, herr talman, än just från andra kammarens talarstol, men jag har ändå velat fästa uppmärksamheten härpå. Det är inte någon fara med ett upp skov, framhåller herr Kellgren, och herr Lindholm var inne på samma linje. Nej, det är det naturligtvis inte, om man inte har en mycket sangvinisk inställning i denna utbildningsfråga.

Byggnadsstyrelsen vill omedelbart i juni ha ett besked, om man vid planeringen för statens skola för scenisk utbildning i det s.k. Kronobageriet skall räkna med den musikdramatiska linjen eller inte. För den händelse riksdagen skulle följa utskottsmajoritetens linje, kan regeringen och myndigheterna inte planera på ett tillfredsställande sätt. Vi kan genomföra den av utskottet begärda ytterligare undersökningen och vi kan naturligtvis anstränga oss till det yttersta för att försöka övertyga herrar Kellgren, Lindholm och ytterligare några ledamöter om att den linje vi valde i år är den riktiga, men vi kan inte uträtta någonting konkret. Vi måste vänta på ett riksdagsbeslut i april— maj nästa år, och vi kan inte komma i gång med denna utbildning förrän tidigast hösten 1968. Detta är enligt min mening ett mycket allvarligt argument, som kammarens ärade ledamöter verkligen bör lägga på minnet. Det är alltså inte så ofarligt som det låter att vänta på ytterligare utredningar i denna fråga. Jag förstår inte herr Lindholms misstänksamhet på denna punkt. Operan försvinner, säger han, i utredningsmannens version. Han målar en bild av — jag erkänner det — en fruktansvärd utveckling på det musikdramatiska och allmänkulturella området, då det inte skulle förekomma någon opera i klassisk bemärkelse utan tydligen enbart operetter, musicals och liknande. Det är en för mig fullkomligt hårresande tanke, och jag vill omedelbart ansluta mig till de led som bekämpar denna utveckling — jag ställer mig gärna efter herr Lindholm och låter honom hålla baneret. Ingen har tänkt en sådan utveckling, inte ens utredningsmannen. Jag har verkligen vid ideliga tillfällen försökt hålla långa förhör med honom i detta avseende. Det rör sig alltså, herr Lindholm, om ett misstag och oberättigade farhågor. Det vore emellertid också — det vill jag tillägga — mycket olyckligt, om den musikdramatiska = utbildningen inte skulle följa med i den allmänna utvecklingen. Vad vi önskar är att det inte bara skall finnas en kunglig opera i Stockholm. Vi vill ha ut operan i hela landet, och inte bara operan; vi vill vidga hela den musikdramatiska sektorn, och då kommer också operetter och även musicals in i bilden. Det är alltså här fråga om ett mycket stort utbildningsprogram. Man kan formulera det så att vi inte bara vill ha opera i klassisk bemärkelse, utan även operetter och musicals, och att utbildningen skall ta hänsyn till detta. Det är därför vi också numerärt har vidgat basen genom att ha tre skolor: en i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. Jag hörde för inte så länge sedan Elisabeth Söderström sjunga en musicalmelodi eller kanske t.o.m. en vanlig visa i TV. Det är verkligen underbart när våra stora operaartister går ut även på andra områden än den klassiska operans. Jag kan emellertid inte låta bli att ironisera litet över alla farhågor för hur det skulle ha gått för våra stora sångliga begåvningar — en Jussi Björling eller en Birgit Nilsson. Många av kammarens ledamöter har kanske läst en artikel, där man såg en bild av vår framstående operasångerska och under den en text som löd ungefär så: Hur skulle det ha gått för henne, om operaklassen inte hade funnits utan bara denna musikdramatiska utbildning? — Det är självfallet att begåvningar på den världsnivå som dessa bägge exempel hänför sig till går tvärsigenom alla bestämmelser. Detta är nog ett argument som herr Lindholm skall fundera en gång till på. Tror han verkligen på allvar med ledning av det material han har fått att en Birgit Nilsson eller en Jussi Björling inte skulle komma med i den nya form av musikdramatisk utbildning det här är fråga om? Det är, som herr Arvidson sade, hela tiden samma människor som handhar utbildningen. Jag föreställer mig att den intagningsnämnd, den styrelse, de lärare och den studierektor det kan bli tal om skulle utgöras just av de män och kvinnor som nu är verksamma inom musikaliska akademien och operan. Vi har inte tillgång till några andra; ingen vet det bättre än herr Lindholm. Varför skulle de bli så förbenat egendomliga i sin inställning till genier och begåvningar därför att de skulle ta hand om dem i en skola av annan art? Jag skall, herr talman, inte gå in på själva sakmotiveringen för förläggandet av operaklassen till statens skola för scenisk utbildning. Denna motivering står att läsa i både propositionen och utskottsutlåtandet, och herr Arvidson har här grundligt gått igenom den. Jag vill till sist understryka att både propositionen och reservationen innebär ett provisorium. Det bör ses mot bakgrunden av att vi, hur varmt vi än önskar det, inte kan få någon ny musikhögskola i en handvändning. Den saken tar sin tid. Byggnadsstyrelsen har gjort framställning om att få projektera, men det är fråga om ett miljonbygge, i tvåsiffriga tal, som kanske tar fyra, fem eller sex år. Vi kan inte vänta med den musikdramatiska utbildningen tills en ny musikhögskola blir färdig, alldeles oavsett om den får rum på den nuvarande tomten eller måste flyttas till en annan. Jag står givetvis kvar vid förslaget om den nuvarande tomten, eftersom vi har planerat att förlägga den nya skolan dit, men jag vill inte yttra mig om det. Då säger reservanterna: Om det blir andra lokalmässiga förutsättningar genom en ny musikhögskola, låt oss då ompröva hela frågan! Jag kan säga detsamma. Men jag vill inte vänta tills den dagen kommer; jag vill göra någonting nu. Det vill också operastyrelsen och musikaliska akademien. De accepterar propositionen som ett provisorium, eftersom detta provisorium skulle vara bättre än nuläget, men de vill inte permanent stanna vid den lösningen. Jag kan därför inte förstå annat än att reservanternas mjuka skrivning på denna punkt borde kunna tillfredsställa även de motionärer, som ju bara har den inställningen att man ytterligare skulle fundera på denna fråga. Om den också kunde tillfredsställa de borgerliga motionärerna med fru Gärde Widemar i spetsen, vilka ursprungligen hade en annan uppfattning i sak, skulle jag naturligtvis vara ännu gladare.

Herr talman! Ecklesiastikministern tyckte att jag hade varit en smula sangvinisk, när jag förordat uppskov på ett år, enär planeringen i så fall inte skulle kunna genomföras. Men avsikten med uppskovet var ju att pröva, om den planering som man avser att genomföra är den lämpligaste eller ej. Om det vid en sådan översyn skulle komma fram skäl, som så starkt talar för att operaklassen bör vara kvar i musikhögskolan, skall väl planeringen bedrivas med utgångspunkt härifrån och inte med utgångspunkt från det förslag som nu behandlas av kammarens ledamöter. Jag tror, herr talman, att det inte enbart är herr Kellgren och jag som skulle behöva övertygas. Jag betraktar det inte såsom helt uteslutet att man även inom ecklesiastikdepartementet efter en översyn, vid vilken fackkunnigt folk har medverkat, kan få en annan uppfattning på denna punkt. Jag är glad över att ecklesiastikministern så bestämt tar avstånd från den konklusion som har dragits av Sångoch talpedagogernas förbund, när de gör vissa referat av utredningen. Men nog måste väl ecklesiastikministern ge mig rätt i att det är möjligt för dem att tolka utredningen så som de gjort.

Men jag får väl nu tolka ecklesiastikministerns yttrande så, att utredningsmannens skarpa formulering på denna punkt icke kommer att vinna gehör, utan att de verkligt stora sångarbegåvningarna skall få sin chans i framtiden liksom hittills. Vi bör ändå komma ihåg att opera från början till slut är vokaloch instrumentalmusik.

Herr talman! Jag tyckte nog att ecklesiastikministern var alltför pessimistisk vad gällde möjligheterna att planera arbetet inom sitt departement på ett sådant sätt att förslag kan föreläggas riksdagen vid en tidpunkt som gör det möjligt för riksdagen att fatta beslut vä sentligt tidigare än, som statsrådet sade, i april —maj. Jag föreställer mig att om ett förslag föreläggs riksdagen i statsverkspropositionen, så skall det finnas möjlighet för riksdagen att fatta beslut redan i februari månad. Vi är snart inne i juni månad, och jag kan inte se att någon väsentlig tid skulle gå förlorad ur planeringssynpunkt, om vi skjuter på beslutet sju, åtta månader.

Med ett ordentligt tilltaget utrymme för planering brukar man kunna vinna åtskilligt i tid när det gäller att genomföra ett projekt. Jag tror alltså inte att ett uppskov med beslutet något halvår behöver medföra de allvarliga olägenheter som ecklesiastikministern, helt naturligt, här försökte måla upp.

Herr talman!

Däremot tror jag att herr Lindholm vet ungefär hur det ligger till.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu skall behandla berör frågor som jag råkar vara litet förtrogen med. Det gäller utmätning av överskottsskatt, som i betänkandet kallas överskjutande skatt, d. v. s. de pengar som mer än hälften av alla skattebetalare varje år får tillbaka på debetsedeln före jul. Beloppets storlek framgår av de kreditkort, som de lokala skattemyndigheterna gör upp. Dessa passerar utmätningsmannen, som numera kallas kronofogde, för att staten skall kunna tillgodogöra sig detta överskott, om vederbörande är skyldig staten pengar. Privata enskilda borgenärer har nu lärt sig hur det ligger till, och det förekommer många ansökningar från privata borgenärer om utmätning av överskottsskatt. I Hälsingborg får utmätningsmannen i november månad kilovis av handlingar om betalningsföreläggande, i vilka man begär utmätning av överskottsskatt. Propositionen och även utskottsmajoriteten vill att det skall göras en viss inskränkning i enskildas rätt att få utmätning i dessa pengar. Dels skall en tidsgräns fixeras, så att ansökan skall inkomma före 1 september och dels skall införas en spärr på 300 kronor. Överlåtelser av sådana här fordringar förekommer också; det har hänt att de som skall få pengar tillbaka har i god tid överlåtit denna fordran på annan person, och därmed omintetgjort alla försök till utmätning. Man tänker nu sätta stopp för detta, vilket är rätt och riktigt. Det finns ingenting att invända däremot.
Det är alldeles självklart att vid ett uppskov något riksdagsbeslut inte kommer att föreligga förrän nästa vår.
Detta är inte några särskilt spännande frågor, men de berör många människor, som ofta befinner sig i små ekonomiska omständigheter. Betalningsföreläggandena ökar och ökar. Det kan gälla avbetalningskontrakt, som inte skötts, och annat. Detta medför en stor arbetsbörda för utmätningsmannen. Likväl är det häpnadsväckande och något genant att både departementschefen och utskottsmajoriteten rakt ut säger att det är den stora arbetsbördan för utmätningsmännen som gör att man måste inskränka på möjligheterna att erhålla utmätning. Dessa arbetsförhållanden bör inte få inskränka på den enskildes rätt att få sina anspråk tillgodosedda.
Vad som står i propositionen är ju det som gäller.
Det vore ungefär detsamma som att säga att våra domstolar har så litet folk att de inte handlägger civilmål utan bara kriminalmål. Så kan inte ett rättssamhälle resonera. Nu finns det emellertid en annan anledning till att man bör vara restriktiv när det gäller enskildas rätt att få utmätning i överskottsskatt, t.o.m. mera restriktiv än vad departementschefen och utskottsmajoriteten vill vara. Denna överskottsskatt har uppkommit genom att staten tagit ut mera pengar från människor än man borde ha gjort — utan någon ond avsikt, men fullt medvetet. Man har konstruerat skattetabellerna för preliminärskatt så att uttaget ofta blir något större än som behövs. Det gör som sagt att mer än hälften av alla skattebetalare får pengar tillbaka. Att först utkräva i skatt mera pengar än som borde ha skett och sedan inbjuda borgenärer av alla slag att ta för sig av dessa pengar, har jag aldrig kunnat uppfatta som riktigt, och jag vet att många utmätningsmän har samma mening. Att en del skattebetalare får pengar tillbaka, beror inte på något avtal som de slutit eller på någon omständighet som de själva kunnat påverka, utan på tvångsmässiga uttag som blivit för höga. Ofta är det så att dessa människor har varit sjuka en kortare eller längre tid, vilket gör att de får pengar tillbaka på detta sätt. Därför anser jag — och jag har stöd av en hel del remissinstanser — att det över huvud taget inte skulle få göras utmätning för enskild fordran i överskottsskatt. Samma mening har hovrätten i Skåne, riksrevisionsverket — som sällan ger sig ut på äventyrligheter — Föreningen Sveriges häradshövdingar och Föreningen Sveriges stadsdomare. De anser också att eftersom detta är ett avräkningsförfarande mellan den enskilde och staten, skall nvan inte låta enskilda fordringsägare tillgodogöra sig dessa medel. Utskottet visar sig vara häpnadsväckande och också genant verklighetsfrämmande, när utskottet säger att om man satte stopp för utmätning för enskilda fordringar, skulle människor avsiktligt begära högre källskatteuttag för att på det sättet rädda pengar från utmätning. Detta uttalande är otroligt naivt. Först och främst gäller det här människor som inte har några pengar att undvara, då hade de inte hamnat i utmätningsmannens register. Om de till äventyrs skulle ha pengar som de vill gömma undan, skulle de inte göra det mitt för näsan på utmätningsmannen, eftersom man i allra värsta fall kan utmäta utbetalningskortet på överskottsskatten innan vederbörande hämtar pengarna på posten.
De är alltid redan sångligt utbildade och det är bara den alldeles speciella formen av skolning i operasång som återstår för dem.
För människor som vill gömma undan pengar finns det många bättre sätt; om de lägger pengarna på kistbotten eller sätter in dem på bank, är de väldigt svåråtkomliga för en utmätningsman. Man kan inte begära att alla skall vara insatta i detta, men den som inte är det skall inte heller uttala sig så kategoriskt och komma med en så verklighetsfrämmande idé som utskottet här gjort.
Den nuvarande operaklassen är tvåårig. Den blivande skolan blir treårig.
Att den förekommer även hos departementschefen är knappast någon förmildrande omständighet för utskottet. Propositionens förslag, som utskottet tillstyrkt, reser en del olösliga problem. Propositionen vill sätta en spärr vid 300 kronor. Hos den som får mindre än 300 kronor tillbaka på sin skatt skall inte utmätning kunna företas för enskild fordran, men däremot för statens fordringar och även för barnbidrag, vilket senare i och för sig är riktigt. Men låt oss ta ett enkelt exempel. En person skall ha 800 kronor tillbaka i skatt. Han är skyldig böter, och dessutom har ett bokförlag en fordran på honom. Dessa belopp är lika stora. När det gäller utmätning har alla sökande samma rätt; det finns ingen prioritet därvidlag. Det innebär att av dessa 800 kronor skulle för böterna utmätas 400 kronor och för den enskilde fordringsägarens fordran 400 kronor. Nu finns det emellertid en spärr vid 300 kronor när det gäller enskild fordran.
Sångbegåvningarna, herr Lindholm, tror jag vi gemensamt skall kunna rädda. I propositionen föreslås vissa regler om överlåtelse och utmätning av fordran på överskjutande preliminär skatt enligt uppbördsförordningen.
Den enskilde fordringsägaren skall alltså bara erhålla 100 kronor, eftersom de 300 kronorna inte får röras. Skall man då betala tillbaka 300 kronor till denna gäldenär, trots att han är skyldig böter med 800 kronor, och bara behålla 400 kronor för dessa? Det finns ingen möjlighet att göra på det sättet. Men om för böterna skulle utmätas 700 kronor och den enskilde fordringsägaren bara erhålla 100 kronor av dessa 800 kronor, strider det mot bestämmelserna om att medlen skall fördelas lika.
Reglerna innebär förbud mot överlåtelse av sådan fordran samt vissa begränsningar av rätten att erhålla utmätning därav.
Hur utskottsmajoriteten har menat att det hela skall ordnas framgår inte; jag tror inte att man har tänkt på det. Det är ett hittills olöst problem som dock måste få en lösning. Detta är inte genomtänkt. Jag har, herr talman, motionerat i denna fråga och det finns också en reservation fogad till utskottsutlåtandet, vari föreslås att utmätning inte skall tillåtas för enskild fordran.
Som villkor för utmätning föreslås att kreditkort som avser den skattskyldige kommit utmätningsmannen till handa.
Jag har redan angivit skälen härtill. Om detta förslag genomfördes skulle alla problem lösas. Man minskar inte arbetsbördan för utmätningsmannen genom att tillåta utmätning endast över en viss gräns. Den sökande vet nämligen inte, om vederbörande skall få mindre eller mer än 300 kronor tillbaka, men han hoppas alltid att det skall vara mer än 300 kronor.
Vidare skall utmätning i enskilt mål få äga rum endast om ansökningen inkommit senast den 1 september och om vad som kan utmätas täcker kostnaderna för förrättningen.
Utmätningsmannen kommer därför att få en mängd ansökningar som kanske inte ger något resultat men som ändå förorsakar honom arbete. Det är nämligen inte själva utmätningen utan diarieföringen m.m. som medför det mesta arbetet. Man kommer därför inte att uppnå den önskade arbetsbesparingen.
Det föreslås att vid utmätning i enskilt mål som ej avser underhållsbidrag ett belopp om 300 kr.
Om däremot denna möjlighet till utmätning för enskild fordran helt och hållet stoppades, skulle det medföra en avsevärd arbetsbesparing för utmätningsmannen. Reservanterna och jag anser att det enda undantag som behöver göras är utmätning för familjerättsliga underhållsbidrag, som måste ha en viss prioritet och som redan blivit favoriserade av lagstiftaren genom att de i motsats till andra fordringar är införselbara.
skall undantas från utmätning.
Om rätten till utmätning inskränkes på det sätt som jag har föreslagit, behövs alltså inte denna spärr vid 300 kronor och inte heller någon tidsbegränsning. Då har man nämligen inskränkt antalet ärenden så mycket att detta inte är erforderligt ur arbetsteknisk synpunkt. Min motion innehåller även en annan idé, som tyvärr inte ens reservanterna har biträtt. Om en person häftar i skuld för restförd skatt och samtidigt skall få pengar tillbaka i Ööverskottsskatt, kvittar staten detta genom ett mycket enkelt förfarande. Detta är i och för sig riktigt. Staten skall inte betala ut pengar till en person som samtidigt är skyldig staten pengar. Men om vederbörande är skyldig staten pengar i form av böter, kan beloppet inte kvittas mot överskottsskatt, utan måste utmätas genom ett mera omständligt förfarande. Jag tror inte att någon, allra minst gäldenärerna själva, förstår varför det skall vara någon skillnad mellan dessa fall. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman, om han förstår varför det skall vara på det sättet. Finansministern talar ofta om att förvaltningen skall rationaliseras och förbilligas. Här erbjuder sig osökt ett tillfälle att göra en rationalisering och förenkling, men då struntar man blankt i det. Det måste tydligen finnas kvar litet krångel och byråkrati. Herr talman! Helst skulle jag naturligtvis velat yrka bifall till min motion, men jag inser det hopplösa i företaget och nöjer mig därför med att yrka bifall till reservationen. Ett realiserande av dess förslag skulle också innebära ett mycket stort framsteg.

Herr talman! I den proposition som behandlas i utskottsutlåtandet föreslås vissa regler om överlåtelse och utmätning av fordran på överskjutande preliminär skatt. Herr Sjöholm har lämnat en målande beskrivning av vad överskjutande preliminär skatt innebär. Det är den preliminärskatt som vi betalar för mycket och som väl glädjer en hel del av oss när vi så småningom får igen den vid jultiden. De föreslagna nya reglerna innebär förbud mot överlåtelse av sådan fordran samt vissa begränsningar av rätten att erhålla utmätning därav. Som villkor för utmätning föreslås att kreditkort som avser den skattskyldige kommit utmätningsmannen till handa. Utmätning i enskilt mål får äga rum endast om ansökningen inkommit senast den 1 september och om vad som kan utmätas täcker kostnaderna för förrättningen. Det föreslås vidare att vid utmätning i enskilt mål, som ej avser underhållsbidrag, ett belopp om 300 kronor skall undantas från utmätningen. Förslaget betingas främst av hänsyn till arbetsbelastningen och arbetsrutinen hos berörda myndigheter. Herr Sjöholm har i en motion, som han nyss pläderat för, gjort en del erinringar mot förslaget. En av dessa har utskottets folkpartister och centerpartister fört vidare i sin reservation. Herr Sjöholm och reservanterna anser det vara självklart att statsverket inte skall utbetala medel till person som häftar i skuld till statsverket. Yrkandena avser i huvudsak förfarandet i samband med utmätningar. Reservanterna anser att utmätning i enskilt mål skall få ske endast för fordringar avseende familje rättsliga underhållsbidrag. Sålunda sägs i reservationen, att utmätning av Ööverskjutande preliminär skatt för enskilda fordringar endast må förekomma i mål om vad den skattskyldige har att utgiva enligt lagen om socialhjälp eller barnavårdslagen eller på grund av underhållsskyldighet enligt giftermålsbalken, föräldrabalken eller annan lag. I anslutning härtill yrkas även att tidsgränsen för utmätningsmännen skall slopas. Utskottets majoritet har inte kunnat medverka till att rätten till utmätning av skatteåterbäring begränsas i vidare mån än som föreslagits i propositionen. Ett av skälen härtill torde vara att utmätningen av överskjutande preliminär skatt ansetts som en rationell och enkel form för exekution. Den av lagberedningen föreslagna beloppsgränsen har utsatts för kritik från ett flertal remissinstanser. Departementschefen har delvis godtagit kritiken. Den föreslagna beloppsgränsen i enskilt mål har sålunda höjts från 200 till 300 kronor, samtidigt som den gjorts ovillkorlig. Utskottets majoritet tillstyrker härvidlag den framlagda propositionen i dess helhet. Herr Sjöholm frågade, hur vi hade kunnat gå med på detta resonemang. Jag har försökt att lämna en förklaring till det, och den är även satt på pränt i utskottets skrivning. Det andra avsnittet i herr Sjöholms motion, vilket han i slutomgången pläderade för, gäller en utvidgning av området för kvittning av förfallna skatter. Detta har varken utskottets majoritet eller dess minoritet velat medverka till. Jag vill på denna punkt citera vad reservanterna själva skrivit: »Utskottet anser inte tillräckliga skäl föreligga för den av motionären föreslagna utvidgningen av kvittningsförfarandet. I den mån kvittning enligt nu gällande bestämmelser inte är tillåten bör det allmänna sålunda även i fortsättningen få anlita utmätningsvägen för att utfå sina fordringar.» Herr talman!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

Herr talman! Frågan om begränsning i resandens rätt att tulloch skattefritt införa rusdrycker och tobaksvaror får ses mot bakgrunden av de problem som uppstått i närtrafiken mellan de nordiska länderna samt mellan dessa och andra närbelägna länder vid öÖstersjön. Trafikföretagens möjligheter att sälja obeskattade varor för konsumtion ombord och för införsel till inreselandet har inneburit väsentliga vinster både för de resande och för företagen, vilka senare därigenom kunnat hålla väsentligt lägre biljettpriser än som eljest hade varit möjligt. Sålunda kan man, för att ta ett exempel, göra en båtresa tur och retur Göteborg—Fredrikshavn för en kostnad av 12 kronor; pensionärer, barn och husmödrar behöver bara betala 6 kronor för samma resa. Det har till och med förekommit ännu lägre biljettpriser. Detta exempel är inte på något sätt enastående. Man kan nämna exempel från andra båtrutter, där man tillämpar biljettpriser som inte på något sätt överensstämmer med de verkliga kostnaderna. Detta vill med andra ord säga, att om båttrafiken skulle finansieras bara på biljettintäkterna och eventuell frakt, skulle biljettpriserna vida överstiga de som nu tillämpas. Detta system att rederierna till övervägande del finansierar sina fartygslinjer med försäljning av obeskattade varor, det må sedan vara sprit, tobak eller andra varor, är inte tilltalande. Man har anledning skriva under på vad finansminister Sträng framhöll i en interpellationsdebatt den 6 december 1963 rörande försäljning av obeskattade spritoch tobaksvaror på fartyg som trafikerar Kattegatt. Finansminister Sträng framhöll då bl.a.: »Jag håller med de talare som har sagt att det inte är något sunt system när man finansierar resan via en skattefri försäljning av i första hand sprit och tobak. Biljettpriserna visar detta klart och otvetydigt. Från början har avsikten varit att denna skattefrihet skulle gälla för den reguljära passagerartrafiken och på de linjer som reguljärt har ansvaret för passageraroch godstrafik.

Utskottet gör gällande att dylika linjer dragit med sig inte obetydliga investeringar, bl.a. för hamnoch serviceanläggningar, och att nykterhetsförhållandena ombord på vissa linjer givit anledning till klagomål. Dessa inköpsresor har, säger utskottet, åtminstone till övervägande delen varat mindre än ett dygn. Då det inte torde bli lönsamt att anordna längre resor för att utnyttja möjligheterna till skattefri försäljning ombord, kan ett genomförande av de föreslagna reglerna förväntas leda till att de s.k. spritresorna upphör. Utskottet anser därför, att en ettdygnsregel torde vara tillräcklig för att komma till rätta med de aktuella missförhållandena. Den nordiska kommitténs danska, norska och svenska ledamöter har ansett att varaktigheten skulle sättas till minst tre dygn. Denna kommittés uppfattning delar jag, och jag har velat ge uttryck för denna uppfattning i den till bevillningsutskottets betänkande nr 43 fogade reservationen. Jag anser att den effektivaste spärren mot dessa s.k. spritresor är en tidsgräns som är satt vid tre dygn. Med en sådan tidsgräns behöver man inte be fara missbruk, som en ettdygnsregel kan ge anledning till. även om en tredygnsregel i viss utsträckning kan drabba den reguljära trafiken, tror jag att vinsten med en sådan regel väger över de eventuella nackdelarna. Faktum kvarstår nämligen, att det i båda fallen förekommer en tidsregel som kan vålla besvär för tullmyndigheterna, men dessa problem bör kunna lösas tillfredsställande och svårigheterna bör vara mindre när tidsregeln är tre dygn än om den är ett. Herr talman! Jag skall inte så här i riksdagens slutskede trötta kammarens ledamöter med ytterligare argumenteringar, utan jag vill kort och gott yrka bifall till den till bevillningsutskottets betänkande nr 43 fogade reservationen som jag undertecknat.